Herr talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att el och gasbilar som säljs i Sverige också stannar i Sverige. Omställningen av fordonsflottan i Sverige från fossilt till förnybart fortsätter att öka. Under 2018 registrerades nästan 20 000 nya klimatbonusbilar, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan, och prognosen ser också god ut för 2019. Det går dock inte att säkerställa att alla miljöbilar som säljs i Sverige också stannar i Sverige, vilket den dåvarande miljöministern redogjorde för i svaret på en tidigare skriftlig fråga . Sverige är del av EU:s gemensamma inre marknad, och begagnade bilar är en handelsvara som alla andra. Den europeiska marknaden är betydligt större än den svenska varför det inte är så konstigt att en del av de miljöbilar som byter ägare säljs till utlandet. Regeringen har dock uppmärksammat risken för att miljöbilar säljs utomlands i högre omfattning än andra bilar och vidtagit åtgärder. I det nya bonus-malus-systemet, som infördes den 1 juli 2018, betalas bonusen ut tidigast sex månader efter att bilen har registrerats i vägtrafikregistret. Syftet med denna regel är att göra det mindre attraktivt att exportera en klimatbonusbil och därmed främja att klimatbonusbilar i högre utsträckning används i Sverige. Eftersom bonusen började betalas ut så sent som i januari 2019 är det för tidigt att dra några slutsatser om regelns effekter. Jag kommer fortsatt att följa utvecklingen av exporten av begagnade miljöbilar noga och vid behov ändra i nuvarande regelverk.

Herr talman! Klimathotet är akut. I Sverige har vi svarat upp mot det genom fastslagna klimatmål och en klimatlag. I transportsektorn ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030. Omställningen av fordonsflottan är där en helt bärande del - att vi får en förnybar fordonsflotta. Det är därför som vi numera har ett så kallat bonus-malus-system. Köper man en elbil eller en biogasbil får man ett statligt bidrag finansierat genom högre skatt på de bilar som smutsar ned mest. Problemet med detta är att av de ungefär 20 000 nya klimatbonusbilarna, som klimatminstern nämner, kommer 3 000-4 000 inom det närmaste året eller åren att försvinna ut över Sveriges gränser. Vi har alltså ett statligt stödsystem som främjar ett dränage av de bästa bilarna. Det här slår sönder andrahandsmarknaden. Alla har inte råd att lägga upp 400 000-500 000 kronor för att köpa en ny miljöbil. Om dessa bilar finns på andrahandsmarknaden kommer de ut till breda lager av den svenska befolkningen. Herr talman! Det här är ingen ny fråga. Vi har diskuterat den ganska länge. Det finns biluthyrningsföretag och leasingföretag som har satt i system att köpa in miljöbilar med en bonus, och när de har fått bonusen avregistrerar de bilarna och säljer dem till Norge, Tyskland och andra länder. Man utnyttjar systematiskt det statliga stödsystemet. Här måste vi agera. Det gläder mig att klimatministern är beredd att agera, men ärligt talat saknar jag de konkreta åtgärderna. Jag vill fråga miljö och klimatministern: Har regeringen på allvar prövat idén om att lagreglera mot avregistrering och utlandsförsäljning inom de tre första åren som bilen finns på marknaden? Ett alternativ är att lagreglera så att bonusen tas tillbaka om bilen avregistreras och säljs utomlands under till exempel de tre första åren. Tidigare har jag hört från regeringen att det är helt omöjligt att genomföra detta inom EU. Men har ni verkligen prövat det här gentemot EU? Med en sådan ganska enkel lagreglering torde man få bort hela problemet. Man kan också tänka sig andra saker. Man skulle kunna betala ut en extra bonus efter två eller tre år så att det finns ett incitament att ha kvar bilarna i Sverige i stället för att sälja dem utomlands. Självklart måste vi också bygga ut förutsättningarna för att ha kvar miljöbilar i Sverige. Vi behöver fler laddstolpar, större laddinfrastruktur, fler biogaspumpar och fortsatt skattenedsättning så att biogas och andra förnybara drivmedel är billigare än de fossila. Regeringen måste ta strid om detta gentemot EU. Vi behöver dessutom fler miljözoner där miljöbilar kan premieras och så vidare. Jag saknar alla dessa konkreta förslag i miljö och klimatministerns svar. Hon har dock möjlighet att återkomma här i debatten och berätta vilka konkreta åtgärder regeringen tänker vidta för att el och biogasbilarna ska finnas kvar i Sverige och göra nytta här.

Herr talman! Det här är tredje gången på en vecka som jag står i talarstolen och debatterar denna fråga. Det är också tredje gången jag får ett icke-svar från regeringen. Exporten av bilar som är mindre än fem år gamla ökade förra året med 107 procent. Det finns siffror som visar att upp till en tredjedel av alla elbilar som registreras i Sverige försvinner ut inom ett fåtal år. De hamnar i Norge. Precis som Jens Holm lyfte upp har gasbilarna haft samma utveckling. Det har de haft länge. De hamnar i Nederländerna och Tyskland. Detta är ingen ny fråga. Bilarna säljs heller inte generellt ut i hela världen, vilket Isabella Lövins svar verkar ge sken av. Det handlar om riktade exporter till länder där det är mer lönsamt att äga dem. Regeringen har inte agerat mot detta, och det gör mig orolig. Om vi ska nå våra tufft satta mål, som vi tillsammans har satt, måste också styrmedlen vara verksamma i Sverige. Det handlar om att det ska vara lönsamt att äga en miljöbil, inte bara att köpa den. Denna skillnad är väldigt viktig. Det finns lösningar, och Jens Holm lyfte fram en sådan som går ut på att dela upp bonusen i två delar. Centerpartiet har länge haft ett förslag om en grön bilbonus: Man höjer bonusen och 30 procent av den delas ut efter fyra år, det vill säga efter att den första leasingperioden har gått ut. Det är nämligen då som många av bilarna försvinner iväg. Att vänta i sex månader med att betala ut bonusen i bonus-malus-systemet är visserligen bra, men det är inte vad som gör skillnad när den första leasingperioden är klar. Då spelar det ingen roll om man har väntat i sex månader, eftersom detta sker efter tre år. Även andra saker skulle göra skillnad. Norrmännen själva säger: Vill ni att bilarna ska stanna kvar i Sverige finns det ett antal åtgärder man kan vidta. Exempelvis kan man ge kommunerna möjlighet att erbjuda gratis parkering eller differentiera parkeringen utifrån bilens miljöprestanda. Man kan utifrån samma parametrar också ge rabatt på eller slopa trängselskatten. Där det är möjligt och rimligt skulle man kunna få köra i bussfil, tills en bestämd andel av bilarna har uppnåtts. Detta börjar nu bli ett problem i Norge, där man har en nybilsregistrering på uppemot 50 procent. Men har man som vi i Sverige ett fåtal procent vore detta en jätteviktig åtgärd för att kicka igång marknaden. Att dessa bilar försvinner iväg är ett problem. Vi klarar inte våra klimatmål om vi inte ställer om. Om vi bara ser på när många av dessa bilar - Jens Holm nämnde i sin interpellation att det handlar om tusentals - försvinner iväg skapar vi inte den marknad som behövs för fler laddstolpar eller för att fler gasmackar ska kunna öppna på marknadsmässiga grunder. Vi har problem med att biogasen inte hittar ordentlig avsättning och konkurreras ut av dansk dito. Det hade gjort stor skillnad om gasbilarna hade stannat kvar i Sverige och därmed skapat en efterfrågan. Vad, Isabella Lövin, kommer regeringen att göra för att komma till rätta med problemet? Det räcker inte med de förslag som gavs i interpellationssvaret.
Herr talman! Tack, Rickard Nordin och Jens Holm, för ert engagemang och era väldigt befogade frågor! En del av premisserna för frågeställningen - att regeringen inte skulle ha gjort något - ställer jag däremot inte upp på. Vi har infört ett nytt bonus-malus-system som trädde i kraft den 1 juli förra året. Då ändrade vi sättet att utbetala bonusen. I den tidigare supermiljöbilspremien fick till exempel en bilhandlare med leasingbilar 40 000 direkt vid inköp av en ny bil och kunde exportera samma bil till utlandet i princip samma vecka utan att den hade kört en enda kilometer på svenska vägar. Nu har vi ändrat systemet så att det tar sex månader innan man får den första utbetalningen. Vi vet också vilka länder 80 procent av dessa exporter går till. Det finns ingen anledning att hymla om detta. De går till Norge, som har väldigt förmånliga regler för elbilar, och till Tyskland, som har en stor marknad för gasbilar. Nu får man alltså inte sin bonus förrän efter sex månader. Leasingföretagen har i allmänhet sina bilar ute för leasing i tre år. Om tre år kommer vi att se hur dessa företag kommer att agera och huruvida de fortsatt kommer att exportera till andra länder. Kanske har andrahandsmarknaden i Sverige då vuxit så att bilarna är mer attraktiva i Sverige. Min absoluta ambition och det regeringen arbetar för är att ytterligare bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Vi har gjort det i en explosiv takt under de senaste fyra åren. Nu har vi närmare 7 000 laddpunkter. När regeringen tillträdde fanns det färre än 1 000 i hela landet. Vi hör också att biltillverkare på marknaden, till exempel Volvo, säger att de från 2021 bara kommer att satsa på elbilar. Omställningen av bilindustrin är mycket omfattande. Jag tror inte att det finns något bilmärke - i varje fall inte i Europa - som inte tänker gå över till elbilar eller laddhybrider i närtid. Detta innebär att priset på elbilar kommer att gå ned väldigt snabbt. Vi kommer dessutom att se en efterfrågan på andrahandsmarknaden. Det är min förhoppning. Med detta sagt kommer jag naturligtvis att följa det hela väldigt noga. Med tanke på att 80 procent av exporten sker via leasingföretag behöver vi naturligtvis se över om trenden fortsätter. Det kan finnas skäl till differentiering av bonus till leasingföretag, om de sätter detta i system. I stället kan man se till att privatpersoner får den högre bonusen. Vi har dock en fri inre marknad, vilket innebär att bilar både exporteras och importeras till Sverige. Även många dieselbilar exporteras från Sverige. Det är så det ser ut. Vi vet samtidigt att hälften av nybilsförsäljningen i dag blir tjänstebilar. Om vi vill se en kraftfull omställning till fossilfria bilar och få ned utsläppen i transportsektorn måste vi adressera och se till att det är hela den stora tjänstebilsmarknaden med kapitalstarka kunder som nu i första hand väljer fossilfria bilar när de köper nya bilar. Jag kommer att följa detta väldigt noga och är beredd att vidta vidare åtgärder. Vi befinner oss dock i inledningen av en omställning av bilsektorn.

Herr talman! Jag är djupt oroad över utvecklingen. Jag har här med mig statistik från Trafikanalys. Av nya rena elbilar går 10 procent på export. Av laddhybridbilarna går 12 procent på export, och så mycket som 35 procent av biogasbilarna försvinner ut över Sveriges gränser. Miljö och klimatministern refererar nu till bonus-malus-systemet som vi har haft sedan den 1 juli i somras. Det låter, herr talman, på ministern som att hon vill vänta i tre år med att agera. Att vänta i tre år kommer att innebära tre förlorade år. I den preliminära statistiken för 2018, som Trafikanalys har ställt samman, pekar allt på att problemet bara växer. Ännu fler el och gasbilar försvinner ut från Sverige. Vi behöver agera nu. Precis som miljö och klimatministern säger är det till största delen företag, juridiska personer, som har satt detta i system. De köper in en miljöbil med bonus, tar hela bonusen när den har betalats ut och avregistrerar sedan bilen och säljer den vidare. Den har kanske inte körts en mil på Sveriges gator och gör ingen nytta här. Framför allt utnyttjas ett statligt stödsystem för att de ska tjäna pengar. Det bidrar inte till att vi uppnår klimatmålen här i Sverige. Jag ställde en konkret fråga huruvida regeringen har tagit kontakt med EU och prövat möjligheterna att lagreglera mot fusket med miljöbilsbonus. Jag fick inget svar på det. Som miljö och klimatministern var inne på är det en inre marknad i EU, och man ska konkurrera på samma villkor. Men å andra sidan har vi en mängd miljö och klimatmål som EU har sagt att vi måste uppnå. Miljö och marknad står alltså mot varandra här. Jag tror att vi har ett bra "case" här, en bra sak att visa upp: Vi behöver se till att våra bonusbilar stannar kvar här i Sverige. Därför vill jag återigen fråga: Har regeringen tagit upp frågan om att förbjuda den här exporten eller till exempel lagreglera så att man blir återbetalningsskyldig ifall man avregistrerar bilen och säljer den vidare utomlands inom en stipulerad tid, låt oss säga någonstans mellan tre och fem år? Det vill jag ha svar på. Jag tycker också att det är intressant att miljö och klimatministern öppnar för en mer flexibel bonuspeng, det vill säga att man kan betala ut en extrabonus för dem som har kvar bilen här i Sverige. Jag skulle vilja veta: Är det ett konkret förslag, eller är det bara någonting som miljö och klimatministern själv tycker verkar intressant? Det är jätteviktigt med laddinfrastrukturen och utbyggnaden av biogaspumpar. Laddinfrastrukturen för elbilar ser vi växer, vilket är väldigt bra. Vad gäller biogaspumpar är jag mer orolig. Det behövs väldigt mycket mer. Jag är också orolig för den skattenedsättning som vi har i dag för biogas. Den är ju temporär och löper ut senast 2021. Där måste återigen regeringen ta strid inom EU, så att vi kan fortsätta främja biogas i Sverige.
Herr talman! Isabella Lövins svar oroar mig en del. Ja, det är bra att man kan betala ut bonusen i bonus-malus efter sex år. Men det löser inte problemet med att leasingföretag efter två, tre, fyra år exporterar vidare bilarna. Det gör ingen skillnad. Detta problem har vi sett under lång tid på gasmarknaden. Det här är inte det som kommer att hjälpa. Det hjälper inte begagnatmarknaden. Det hjälper heller inte lönsamheten i att äga en elbil att vi bygger ut fler gasmackar, fler laddstationer och så vidare. Det är också bra och viktigt, men det avhjälper inte problemet. Det handlar om att det måste bli mer lönsamt att äga en sådan här bil. Vi har fortfarande inte hört ett enda förslag. Isabella Lövin får jättegärna återkomma med några förslag på hur det ska bli mer lönsamt att äga en sådan här bil, för det är det som gör skillnaden. Det är här vi finner anledningen till att bilarna hamnar utomlands. Vi kan möjligtvis skjuta på det något, men de kommer fortfarande att hamna utomlands efter ett par år om vi inte gör ägandet mer lönsamt. Ett förslag är att dela upp bonus-malus, som Jens Holm lyfter fram och som Centerpartiet länge har lyft fram. Andra förslag är gratis parkering och rabatterad trängselskatt. Ytterligare ett gäller möjligheten att ladda på arbetsplatsen förmånsfritt. Det får man inte i dag, utan det ska skattebetalas, men det är egentligen ingen större skillnad jämfört med till exempel fruktkorgen. Det är sådant som skulle göra det mer lönsamt och enkelt att äga en elbil eller gasbil, och det är sådant som gör skillnad för den här exporten. Detta får jättegärna Isabella Lövin återkomma med. Vad tänker regeringen göra för att det ska bli mer lönsamt att äga den bra bilen, inte bara att köpa den?
Herr talman! Det var absolut en misstolkning av Jens Holm när han sa att jag svarade att vi kommer att vänta i tre år innan vi tittar på den här frågan. Nej, vi kommer att titta på den kontinuerligt. Men jag måste också säga att vi precis har ändrat det supermiljöbonussystem som alliansregeringen införde, där man fick 40 000 redan första dagen. De siffror som Jens Holm och Rickard Nordin refererar till härrör från det systemet, som gjorde det möjligt att exportera redan dag ett med 40 000 kronors rabatt på fickan. Nu har vi ändrat det systemet. Nu går det sex månader innan man får den första utbetalningen. I och med att den första utbetalningen rimligtvis skedde nu i januari, för några veckor sedan, går det inte att utvärdera hur det här systemet har ändrat incitamenten. 80 procent av den här exporten utförs av leasingföretagen, och leasingföretagen leasar i regel ut de nya bilarna i tre år. Vi vet inte vad som kommer att hända 2021. Elbilsbranschen själv förutspår att man kommer att ligga i samma prisklass som fossilbilarna på nybilsmarknaden. Vi expanderar nu laddinfrastrukturen för elbilar och biogasbilar genom Klimatklivet, som har inneburit en fullständig explosion av nya laddpunkter över hela Sverige. Jämtland och Östergötland hör till de laddstolptätaste länen i Sverige. Jag förutspår att andrahandsmarknaden i Sverige kommer att vara betydligt hetare 2021 än den är i dag. Det är på väg att ändras väldigt snabbt. I Norge är andrahandsmarknaden stekhet i dag, eftersom det redan i dag finns så väldigt starka subventioner i Norge. Inom EU är vi i dag det land som har högst andel elbilar och laddhybrider. Det är fortfarande en väldigt låg nivå, ca 5 procent, men vi är på väg uppåt väldigt snabbt. Vi har i dag 7 162 laddstationer och 180 gastankstationer. Genom Klimatklivet fortsätter vi att expandera detta. Till Rickard Nordin vill jag också säga att vi har en gemensam överenskommelse om att se över bonus-malus-systemet för att göra det effektivare och vässa det ytterligare. Det tar jag som utgångspunkt för att vi också kommer att se över det stora problem som vi i dag har med export av våra miljöbilar. Det är naturligtvis någonting som inte är önskvärt, men jag är ganska förtröstansfull. På sikt, om några år, när hela den europeiska bilmarknaden har ställt om, kommer det även i Sverige att finnas en andrahandsmarknad som jämnar ut detta. Vad vill jag göra ytterligare för olika typer av incitament för miljöbilar? Ja, regeringen är öppen för att göra vad vi kan för att vi ska uppnå målet om att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030. Vi behöver göra väldigt mycket för det. Regeringen kommer under de här tre åren att genomföra ett väldigt ambitiöst 73-punktsprogram med mycket stora delar som handlar om miljö och klimat. Vi kommer att göra ytterligare genom att vi antar ett klimathandlingsprogram för regeringen i september i år.

Herr talman! Vi i Vänsterpartiet står bakom det nya bonus-malus-systemet. Vi tycker att det är ett stort steg framåt. Det innebär också att skattebetalarna inte finansierar nybilsinköp, utan det görs så att säga inom bilbranschen själv. Det är helt rätt. Vi står också helt och fullt bakom Klimatklivet. Det är helt rätt att med statligt stöd bygga ut exempelvis laddinfrastruktur för elbilar. Men de preliminära siffrorna för 2018 oroar mig. De visar en fortsatt ökning av dränaget av svenska elbilar och biogasbilar. De fortsätter att försvinna ut över våra gränser. Här behöver det göras någonting. Jag tror inte att det vore alltför svårt att justera lite till exempel i bonus-malus-systemet, som vi nämnde, så att man kan få en bonus även efter några år. Det skulle vara ett tydligt incitament för att ha kvar bilen. Herr talman! Det som jag inte har fått svar på, trots att jag har frågat om det två gånger, är om regeringen har tagit strid inom EU för att vi ska kunna lagreglera mot dränaget av elbilar och biogasbilar från Sverige. Det skulle kunna göras genom ett regelrätt förbud mot avregistrering och försäljning utomlands, eftersom det är bilar som finansieras inom ett statligt stödsystem, eller genom att man helt enkelt tar tillbaka bonusen ifall bilen avregistreras och säljs utomlands. Det krävs någon form av lagreglering ifall vi ska göra det. Det tror jag vore ett väldigt enkelt sätt att komma åt de största fuskarna i det här systemet. Det är fråga om företag - uthyrnings och leasingbolag. Har ni tagit strid inom EU? Om inte: Gör det, för det här måste stoppas! Miljöbilarna ska vara kvar i Sverige.
Herr talman! Tack, Jens Holm! Svaret på din fråga är att vi alldeles nyss har infört ett nytt system, bonus-malus-systemet. Vi utredde vad som var bästa sättet att ge incitament till miljöbilar men också att göra det dyrare att äga de dåliga bilarna som släpper ut mest. Det är ett självfinansierande system, precis som Jens Holm säger. Intäkterna från den högre skatten på de mest nedsmutsande bilarna finansierar bonusen. Det finns också ett långsiktigt incitament att äga en miljöbil i och med att man har en mycket lägre fordonsskatt. Det är också ett svar på varför jag tror att efterfrågan på elbilar och miljöbilar kommer att öka ytterligare på andrahandsmarknaden. I samband med att vi beredde bonus-malus hade Miljödepartementet och regeringen en noggrann beredning och tittade på regler och lagar för hur man bäst kan göra detta på ett effektivt sätt. Under den beredningen konstaterade man att vi har en öppen inre marknad i EU och att bilar är en sådan vara som handlas fritt över gränserna inom EU. Jag är beredd att fortsatt titta väldigt noga på frågan. Om det visar sig att exporten fortsätter så att våra bonuspengar försvinner någon annanstans och inte kommer till nytta på den svenska marknaden - och det gäller till 80 procent leasingföretagen - vill jag titta över hur man i så fall ska kunna differentiera en bonus så att inte dränaget fortsätter.